Herr talman! Skatteutskottets betänkande behandlar proposition 48 om beskattning av realisationsvinster m.m. på börsaktier. Finansministern framhåller i propositionen att ”ett brett intresse för aktiesparande är från allmänna utgångspunkter positivt och bör uppmuntras”. Det är en klok och sund inställning. Men tyvärr lever regeringen inte som den lär — alldeles tvärtom. Den ena attacken efter den andra har i stället under det senaste året riktats mot det aktiesparande man säger sig vilja uppmuntra. Strävan förefaller snarast vara att åter försätta aktiesparandet i strykklass och att göra det svårare för den enskilde att spara i aktier. Under det år som gått sedan regeringsskiftet har regeringen föreslagit bl.a. följande klara försämringar för aktiesparandet: 1. Den diskriminerande dubbelbeskattningen av aktier har återinförts genom att det 30-procentiga avdraget för mindre aktieinnehav slopats. 2. En 20-procentig utdelningsskatt på aktieutdelningar har införts. Det betyder att vi i år trippelbeskattar aktieutdelningar. 3. Det mycket framgångsrika skatteoch skattefondssparandet har rivits upp och skall ersättas med ett allemanssparande. Det sparande som åstadkoms den vägen torde främst komma att placeras i statsskulden, inte i riskvilligt och lågavkastande aktiesparande. 4. Om några dagar skall vi ta ställning till den s.k. vinstdelningsskatten på aktiebolag, som skall finansiera de kollektiva löntagarfonderna. De kommer givetvis att minska lönsamheten i aktiebolagen och på sikt minska utdelningen, som redan ligger långt under banksparandets. 5. För en stund sedan fattade den socialistiska majoriteten ett beslut som innebär en i stort sett tredubblad förmögenhetsbeskattning för 1983 i jämförelse med 1982. Med tanke på att börsaktierna normalt bara avkastar ett par procent kommer denna höjda förmögenhetsskatt tillsammans med inkomstskatten att kunna få direkt konfiskatoriska effekter redan vid ganska låga förmögenheter. 6. Nu behandlar vi förslaget om en väsentlig skärpning av realisationsvinstskatten på aktier samt en omsättningsskatt på aktier. Dessa ändringar skulle inte bara försvåra omsättning av aktier utan också leda till ett milt talat imponerande krångel vid deklarationen och för skattemyndigheterna. Varje aktiepost som säljs skall nämligen antas utgöra ett genomsnitt av säljarens tidigare förvärv genom köp, nyemissioner, fondemissioner, nya köp, gåvor eller arv. Detta gör att det i praktiken är helt omöjligt att utföra eller kontrollera de utredningar som krävs när äldre aktier säljs. Genom en schablonregel, enligt vilken inköpspriset för äldre aktier antas motsvara halva försäljningspriset, har behovet av utredningar kunnat kraftigt nedbringas. Dessutom har det funnits ett extra avdrag som gjort försäljningar upp till 15 000 kr. om året skattefria. Nu skärps schablonregeln så att inköpspriset antas motsvara endast en fjärdedel av försäljningspriset. Om försäljningspriset inte är minst fyra gånger så högt som inköpspriset kan schablonregeln i allmänhet inte användas. Det gör att behovet av komplicerade utredningar kommer att bli desto större, och vi kan vara fullständigt förvissade om att både deklaranter och skattekontrollanter bildligt talat kommer att slita sitt hår i förtvivlan. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman hur det här stämmer överens med det myckna talet om enklare deklarationer. Det är riktigt att genomsnittsaktien stigit kraftigt de senaste åren. Och visst finns det de som kunnat göra betydande realisationsvinster. Men det finns också många som har haft sina aktier i många år och som under hela 1970-talet fick vidkännas en betydande urholkning av aktiernas värde. Verkliga folkaktier som Volvo och SKF med många små aktieägare tappade ända upp till 80 96 av sitt värde. De sjunkande börsvärdena innebar inte bara stora realförluster för aktiespararna. Eftersom börsvärdet mestadels sjönk till betydligt mindre än halva substansvärdet omöjliggjordes i praktiken nyemissioner. De åtgärder som vidtogs av de borgerliga regeringarna för att underlätta aktiesparande och upphäva missgynnandet av aktier har inte bara lett till en välkommen popularisering av aktiesparandet. De har också lett till att aktiernas värde på nytt närmar sig substansvärdet och att företagens behov av riskvilligt kapital kunnat tillgodoses. Men alla de åtgärder som beslutats eller som föreslås kommer att på nytt försvåra aktiesparandet. Jag skulle därför vilja fråga utskottets talesman: Vilken eller vilka av de föreslagna eller beslutade åtgärderna är ägnade att underlätta det breda aktiesparande som enligt propositionen ”från allmänna synpunkter” var så ”positivt och bör uppmuntras”? Realisationsvinstskatten är redan internationellt sett hög för aktier som är äldre än några år. Den är dessutom evig. I Danmark och Norge upphört.ex. reavinstbeskattningen av aktier efter tre års innehav. Vi yrkar därför i reservation 1 avslag på förslaget. Vi gör det också för att inte ytterligare krånga till deklarationsförfarandet och deklarationskontrollen. Vi gör det också, herr talman, för att inte ytterligare förvärra den högst otillfredsställande situationen med förmögenhetsskatt också på den del av aktiens värde som utgör latent skatteskuld. Om en aktiesparare köpt sin aktie för 100 kr. och börsvärdet är 400 kr., skall han betala förmögenhetsskatt på 400 kr. — detta trots att han måste betala realisationsvinstskatt på 120 kr., om han skulle sälja aktien. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman, om han tycker att det är tillfredsställande. Jag skulle också vilja fråga honom, om han anser att det är riktigt att vi skall beskatta riskvilligt sparande i aktier hårdare än alla andra länder gör. Skulle kammaren inte bifalla avslagsyrkandet i reservation 1, hemställer vi i andra hand att kammaren beslutar att höja schablonavdraget vid aktieförsäljning från 3 000 kr. om året till 4 500 kr. om året. Aktier skulle då alltjämt kunna säljas för 15 000 kr. per år utan att krångliga utredningar om anskaffningspris m.m. skulle behöva göras. Herr talman! Jag har i det föregående kritiserat alla de åtgärder eller förslag som är ägnade att ytterligare diskriminera aktiesparandet. Till detta kommer förslag om en omsättningsskatt på aktier. Det bör med skärpa framhållas att propositionen inte varit föremål för sedvanlig remissbehandling och inte heller underställts lagrådets prövning. Det borde säga sig självt att konsekvenserna av ett förslag av den här arten är svåra för att inte säga omöjliga att överblicka utan tillgång till synpunkter från dem som förslaget berör. Förslaget har således inte beretts i den ordning som förutsätts i grundlagen. Att det är ett otillbörligt hafsigt förslag bestyrks också av de skrivelser och uppvaktningar som gjorts. Vissa justeringar har också gjorts av utskottet, men de räcker inte på något vis. Så sent som för ett halvt år sedan anförde finansutskottet apropå vpk-motioner om bl.a. omsättningsskatt på aktier att de ”skulle riskera få negativa verkningar” och ”under alla omständigheter kräva omfattande utredningsarbete innan de kan genomföras”. Nu, ett halvt år senare, skall en omsättningsskatt drivas igenom utan varje uns av det ”omfattande utredningsarbete” som då ansågs krävas ”under alla omständigheter”. Bankföreningen har också framhållit att omsättningsskatten i den föreslagna utformningen kan väntas få besvärande konsekvenser, dels genom att konkurrenssituationen för svenska banker och svenska fondkommissionärer på den utländska aktiemarknaden allvarligt försämras, dels genom att utländska aktieplacerares affärer dras från Sverige med förlorad tjänstexport och minskat intresse för svensk aktiemarknad och svenskt näringsliv som följd. Utskottsmajoriteten har endast i obetydlig utsträckning kunnat tillmötesgå dessa synpunkter, trots att man uppenbarligen blivit väl medveten om det orimliga i situationen. Då den föreslagna skatten är dubbelt så hög som det courtage som fondkommissionärer genomsnittligt debiterar på utlänningars aktieaffärer saknar de själva möjlighet att ta på sig kostnaden i avvaktan på en justering. Herr talman! Sedan skatteutskottet behandlade ärendet har det inkommit ytterligare fakta, som tillställts utskottets ledamöter. Det gör att jag anser det nödvändigt att yrka på återförvisning till utskottet för ytterligare beredning av skatteutskottets betänkande 11. Skulle detta yrkande inte bifallas, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I centerns partimotion om den ekonomiska politiken har vi redovisat våra principiella synpunkter på de föreslagna skattehöjningarna. Vad vi där anfört är också tillämpligt på förslaget om införande av en omsättningsskatt på värdepapper. Skattehöjningar som läggs på det produktiva sparandet är särskilt skadliga. Fälldinregeringarna stimulerade till produktivt sparande. Skattefondssparandet och skattereduktionen för aktieutdelningar är ett par exempel. Det har stimulerat fler att bli aktieägare, och vi har här kunnat notera en mycket stark ökning. Den socialdemokratiska regeringen har vidtagit åtgärder som innebär risk för att sparande i icke produktiva investeringar i stället kommer att öka. Man har avskaffat skattereduktionen för aktieutdelningar och skattefondssparandet. Vidare har man infört den särskilda vinstskatten för aktieutdelningar. Det är betydande försämringar som har gjorts. Att nu införa en särskild omsättningsskatt på aktier anser vi vara helt orimligt. Sparandet i aktier har ökat och även antalet aktieägare. Det är viktigt att detta fortsätter. Sparandet är lågt, och därför behöver vi stimulans till sparande, inte pålagor. Det är också en dåligt förberedd proposition. Förslaget om denna omsättningsskatt har inte varit föremål för sedvanlig remissbehandling, och det har inte underställts lagrådet för prövning. Det är också omöjligt att överblicka konsekvenserna av ett sådant här förslag utan tillgång till synpunkter från dem som förslaget berör. Särskilt anmärkningsvärt är propositionens förslag att omsättningsskatten också skall omfatta affärer med utländsk anknytning. Den tidigare stämpelavgiften utgick inte på dessa affärer. Det innebär att svenska banker och fondkommissionärer inte har någon möjlighet att konkurrera med sina utländska kolleger. Den ändring som utskottsmajoriteten föreslagit är inte tillräcklig. Vi anser att ärendet bör återremitteras till utskottet, då förslaget inte beretts i den ordning som förutsatts i grundlagen. Eftersom ett yrkande härom har ställts, skall jag inte förlänga debatten ytterligare. Jag yrkar, herr talman, i första hand bifall till yrkandet om återremiss och i andra hand bifall till reservation 3.

Herr talman! När man som tredje talare får möjlighet att äntra talarstolen brukar den tekniska beskrivningen av argumenten vara uttömd. Jag skall därför anlägga en mera principiell synpunkt på detta förslag. För att säkerställa företagens behov av riskkapital behövs en väl fungerande aktiehandel. I en industrination som är så utomordentligt beroende av ett väl fungerande näringsliv som Sverige är detta ett livsvillkor. Den generella politiken från statsmaktens sida bör därför vara sådan att en stabilitet skapas på börsen. Beskattningen bör fastställas till en rimlig nivå. Tvära kast beroende på börsens reaktioner på konjunkturutsikter och andra signaler bör inte förekomma. Ett absolut villkor för att börsen skall fungera som kapitalkälla är att staten inte begagnar varje tillfälle att dra in vinster som uppstår. Aktieplaceringens möjlighet att hävda sig som sparform kommer nämligen då att allvarligt skadas. Folkpartiet vill naturligtvis inte hävda att de skatteregler som gäller för beskattning av aktievinster i dag är idealiska, speciellt inte sedan den socialdemokratiska regeringen tagit bort de förbättringar den borgerliga regeringen införde. Det är inte därför vi går emot regeringsförslaget. Vi menar i stället att behov finns av genomgripande justeringar i reglerna. Vid en sådan översyn måste man se över beskattningens samtliga led. Den totala beskattningen av företagens utdelningar på aktier är i Sverige mycket högre än i något annat land. Folkpartiet kan därför inte gå med på ytterligare skärpningar av beskattningen på utdelningar. Ett avskaffande av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar är enligt vår mening en absolut förutsättning för att en vettig ordning skall kunna skapas på området. Men regeringen är tydligen inte beredd att börja i rätt ände, och trots att den totala beskattningen av utdelat kapital är alldeles för hög, föreslås nu ytterligare skärpningar. Värdestegringen på börsen har under senare år varit betydande. När man skall bedöma behovet av skärpningar av beskattningen av dessa värdestegringar, måste man ändå ta hänsyn till utvecklingen i ett längre tidsperspektiv, och då är inte förhållandet riktigt detsamma. Börsvärdet har nu nått en nivå som på ett rimligt sätt motsvarar företagens substansvärde. Värdestegringar i stil med dem vi nu upplevt kommer sannolikt inte att ske i framtiden under förutsättning att inte det totala börsvärdet först pressas ned igen genom oövertänkta beskattningsåtgärder. Naturligtvis kommer också fortsatta höga värdestegringar att kunna noteras för enskilda papper. Detta är dock inte något negativt som till varje pris måste bekämpas, utan en naturlig följd av förväntningar och framtidsbedömningar knutna till enskilda projekt och enskilda företag. Sedan en tid tillbaka har intresset för sparande i aktier varit mycket stort, även hos människor som tidigare varit tveksamma till denna sparform. Detta harlett fram till att antalet aktieägare eller sparare i aktiefonder av skilda slag i dag uppgår till ca en och en halv miljon människor. För de nytillkomna hundratusentals småspararna har aktiesparandet hittills varit en mycket god affär. Naturligtvis har detta medfört en begynnande ägandespridning. Det har också medfört ett starkt stigande intresse hos allmänheten för svenska företag och svenskt näringsliv. Det är en mycket positiv utveckling. Folkpartiet vill gå vidare på denna väg. Regeringens politik på området går stick i stäv med våra strävanden. När vi menar att vi bör underlätta för anställda att bli delägare i de företag där de arbetar, motverkar socialdemokraterna detta genom kollektiva lösningar och försvårande skatteregler, Svensk företagsamhet har naturligtvis också haft nytta av den utveckling som skett av aktiehandeln. Sedan en tid tillbaka har näringslivet kunnat tillföras allt erforderligt riskkapital genom en fungerande börs. Självfallet har staten också tjänat och kommer i en framtid att tjäna på att börsvärdet nu har ökat till en realistisk nivå. Skatteintäkterna kommer att öka kraftigt genom detta utan att realisationsvinstskatten skärps. Vilken eller vilka faktorer är det då som har skapat den här utvecklingen? Finansministern hävdade i en frågedebatt som jag hade med honom strax efter det att jag kommit till riksdagen, att det var den nytillträdda socialdemokratiska regeringen som hade skapat stegringen av börskurserna. Riktigt så enkelt är det nog inte, Börskurserna hade faktiskt ökat ganska kraftigt redan före den socialdemokratiska regeringens tillträde. Utvecklingen förbryllar nog många, och jag skall inte försöka göra någon analys på den korta tid som nu står till buds. En sak är emellertid helt uppenbar, Det skattefondssparande som trepartiregeringen införde och som tog sin början 1978 har spelat en avgörande roll för uppgången. Avkastningen på sparande i aktier förbättrades därigenom på ett markant sätt för den stora allmänheten. Det är min bestämda uppfattning att framtida analyser kommer att visa att denna åtgärd var en av de mest positiva på det ekonomiska området som vidtagits under hela 1970-talet. Herr talman! Som jag påpekat i mitt anförande har aktiekurserna nu nått en sådan nivå att en ytterligare uppgång i takt med den som skett under de senaste åren är mycket osannolik, Mot bakgrund av detta resonemang står det helt klart att regeringens förslag om en sänkning av anskaffningsvärdet då den s.k. schablonregeln tillämpas inte är tillkommet med tanke på framtiden. Regeln är i stället tillkommen för att ta hand om redan gjorda kursstegringar. Ten framtid kommer den regeln att skapa mycket bekymmer då det gäller att fastställa rimliga anskaffningsvärden. Mot bakgrund av detta samt med tanke på vad jag har sagt i detta anförande — speciellt då om den mycket hårda totala beskattningen av utdelat kapital — kan folkpartiet inte acceptera regeringsförslaget. Jag yrkar därför bifall till reservation 1, Så några ord om omsättningsskatten på värdepapper. Jag har tidigare i mitt anförande berört hur viktigt det är för Sverige som industriland att tillgången till och tillförseln av riskkapital till näringslivet fungerar. Skattereglerna måste utformas så att de tar hänsyn till detta. Regeringen föreslår nu en omsättningsskatt på handel med aktier, Skatten föreslås utgå med 0,5 96 hos såväl säljaren som köparen. Fondkommissionärerna föreslås bli skattskyldiga för omsättning som de medverkar i. Folkpartiet har yrkat avslag på förslaget i dess helhet. Skall aktiesparandet kunna hålla sin ställning gentemot annat sparande i ett läge där aktiemarknaden har stabiliserats, vilket nu synes ha skett, kan vi naturligtvis inte införa speciella skatter som drabbar denna typ av sparande, innan man över huvud taget har gjort någon vinst. Till den del skatten drabbar köparen är den jämförbar med skatt på att sätta in pengar på banken. Skillnaden torde främst ligga däri att man vid ett normalt banksparande är tillförsäkrad en viss, på förhand bestämd ränta, medan aktiespararen inte har några sådana garantier. De flesta torde nog hålla med om att det är tämligen orimligt att betala skatt på ett sparande när man över huvud taget inte vet om detta sparande kommer att ge någon avkastning. Omsättningsskatten är med andra ord berättigad endast i ett läge där aktiekurserna garanterat beräknas stiga. I ett läge där kurserna kan förväntas vika är skatt på inköp av aktier en orimlig konstruktion. Till den del skatten belastar säljaren är den i de fall vinst uppstått inget annat än en skärpning av beskattningen av denna vinst. Skatteskärpningen är dock oacceptabel till sin konstruktion, eftersom den är helt godtycklig. Den står ju inte i någon som helst relativ proportion till vinsten. Om en säljare står i begrepp att sälja aktier med förlust eller kanske rent av till ett lägre nominellt pris än han själv givit för dem, är den föreslagna omsättningsskatten rent horribel. Jag tror som sagt att de flesta håller med om att det är orimligt att betala skatt på ett sparande, när man inte vet om detta sparande över huvud taget kommer att ge någon avkastning. Herr talman! Jag sade tidigare i mitt anförande att det är till fördel om aktiemarknaden kan hållas stabil. Spararnas intresse bör koncentreras till framtidsutsikterna för företagen på börsen, inte till huruvida aktiekurserna generellt kan väntas falla eller stiga. En vettig realisationsvinstbeskattning av aktier måste därför basera sig på reella vinster och inte på omsättningen av aktier. Som framgår av reservation 3 har regeringsförslaget inte varit föremål för sedvanlig remissbehandling. Det har inte heller underställts lagrådet för prövning. I propositionen har inte konsekvenserna för utlandshandeln med aktier belysts i någon godtagbar utsträckning. En lösning på detta problem har i stor hast skapats under utskottsarbetets gång. Från folkpartiets sida biträder vi därför yrkandet om återremiss. Herr talman! Jag ställer härmed ett sådant återremissyrkande. F. ö. yrkar jag bifall till samtliga reservationer i betänkandet.

Herr talman! En omsättningsskatt på aktiehandeln är ett gammalt vpk-förslag, som nu anammats av den socialdemokratiska regeringen. Vi anser denna tillnyktring vara bra. Enligt vår mening har det under en längre tid funnits anledning att beskatta handeln med aktier. Det är nämligen en ganska orimlig ordning att mat och liknande livsnödvändiga varor beskattas med en moms på mer än 20 26, medan handeln med aktier hittills inte beskattats med en enda procent. När vänsterpartiet kommunisterna tidigare vid ganska många tillfällen krävt att en omsättningsskatt skall införas på aktier, har vi bemötts med de mest absurda motargument av ett enigt skatteutskott. Vi har dessutom i debatterna av både riksdagsledamöter och regeringsledamöter, borgerliga såväl som socialdemokratiska, fått veta att ett sådant förslag över huvud taget inte har att göra i ett ekonomiskt system av den typ som vi har i Sverige. Med andra ord: En omsättningsskatt på aktier är inte förenlig med det kapitalistiska systemet. Därför är det intressant att se vilken förändrad attityd socialdemokraterna har intagit till detta skatteinstrument. Mot bakgrund av de väsentliga värdestegringar och förmögenhetsökningar som ägt rum framför allt under senare år — och som bl.a. har tagit sig exceptionella uttryck på börsen med den ena rekordnoteringen efter den andra — vore det på sin plats att nivån på omsättningsskatten, i likhet med vad vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit, bestämdes till 10 96. Ett förhållande som skatteutskottet i sitt betänkande 1982/83:50 anförde som ett problem, nämligen att man ”vid en sådan beskattning inte skulle kunna ta hänsyn till realisationsförluster i samband med aktieförsäljning”, utgör tydligen inte längre något problem. Från vpk:s sida har vi aldrig ansett detta vara ett problem. I dessa besparingstider, då regeringen drar in på mängder av sociala gemensamma nyttigheter, vore det på sin plats med en mer välavpassad nivå på omsättningsskatten, för att därigenom finansiera dessa viktiga nyttigheter. Utskottets socialdemokrater kan väl inte förneka att det finns en betydande förmögenhetsökning, som återspeglas i bl.a. aktiehandeln. I propositionen redovisas att omsättningen på börsen 1979 uppgick till 1,9 miljarder, medan regeringen beräknar omsättningen för 1983 till mellan 70 och 80 miljarder. Denna kraftiga ökning av omsättningen har dessutom enbart spekulativa orsaker, för samtidigt med att de produktiva investeringarna i landet har lyst med sin frånvaro har aktiespekulationen ökat väsentligt. Det kan knappast, ens för en som med hull och hår försvarar kapitalismen och monopoliseringen så som den i dag ser ut, vara en vettig utveckling när det enbart är ren och skär spekulation som skapar dessa förmögenhetsökningar, som också medverkar till att omfördela riksförmögenheten. Regeringen föreslår vidare i propositionen, vilket också tillstyrks av utskottet, att den s.k. schablonregeln för beräkning av anskaffningskostnad reduceras från 50 till 25 20. Vpk föreslår i motionen att denna beräkningsmetod helt utgår, då det även med den reducering som föreslås kommer att bli orimliga realisationsvinster som inte kommer att beskattas. Vidare menar vi att reavinster på aktier bör ha minst lika hög beskattning som arbetsinkomster. Regeln att endast 40 20 av reavinsten tas upp till beskattning efter ett tvåårigt aktieinnehav måste enligt vår mening ändras så att 75 70 av reavinsten tas upp. Jag har svårt att förstå att socialdemokraterna, som dock har sin bas inom arbetarklassen, kan acceptera att inkomster genom spekulation på aktiemarknaden skall vara så mycket lägre beskattade än inkomster av ett rejält arbete. I gårdagens debatt tog jag finansföretaget Skrinet som exempel på den mycket liberala reavinstbeskattningen på aktier. Den som år 1980 satsade i aktier i detta företag kunde drygt två år senare plocka ut en vinst på ca 1500 20. Bara 13 90 av den enorma vinsten gick bort i skatt. Och detta var då i det fall där den skattskyldige skattade efter högsta marginalskatt, dvs. 80 20. Nolltaxerarna är inte nämnda. Med den ändring som regeringen föreslår förändras inte detta exempel speciellt mycket. Enligt regeringens förslag skulle motsvarande skatt efter ändringen utgöra endast 21 96, vilket vi från vpk tycker fortfarande är mycket liberalt. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 158 om en 10-procentig omsättningsskatt på aktiehandeln och en skärpt reavinstbeskattning på aktier. Efter att ha hört inläggen från de borgerliga representanterna, särskilt från förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, vill jag meddela kammaren att efter det att våra mer långtgående förslag har fallit kommer vi att stödja de förslag som regeringen har lagt fram.

Herr talman! Förslaget om en skärpning av reavinstbeskattningen vid aktieförsäljning samt en omsättningsskatt på aktiehandeln skall ses som ett led i regeringens strävan att fördela krisens bördor. Även de välbeställda grupperna i samhället måste vara med och bära sin del av krispolitikens bördor. Vad vi här diskuterar är ett förslag som innebär en ökning av skatteuttaget på handeln med aktier. Dels skärps reavinstbeskattningen på aktier som innehafts två år eller längre genom att förändringen av den s.k. schablonregeln när det gäller att beräkna anskaffningskostnaden för äldre aktier genomförs, dels föreslås en omsättningsskatt på handeln med aktier. Det finns kanske anledning att inledningsvis nämna att handeln med aktier har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Även kursuppgången har varit mycket stark. År 1979 omsatte börsen, som Tommy Franzén sade, aktier för ca 1,9 miljarder kronor. Under innevarande år räknar man med att omsättningen skall överstiga 70 miljarder kronor. Sedan ingången av 1980 har kurserna på börsens aktier stigit med mer än 300 96. Beträffande beräkningen av reavinster på aktier vill jag säga att bestämmelserna innebär att man för äldre aktier, dvs. sådana som innehafts mer än två år, har att välja mellan två metoder för att fastställa anskaffningskostnaderna för aktierna. Enligt huvudregeln beräknar man anskaffningskostnaden för en avyttrad aktie till ett belopp motsvarande den genomsnittliga kostnaden för samtliga äldre aktier av samma slag som den man avyttrat — det är den s.k. genomsnittsberäkningen. Men vid sidan av huvudregeln finns det en schablonregel, som får tillämpas i fråga om äldre börsnoterade aktier och även i fråga om andelar i aktiefonder. Enligt den regeln får anskaffningskostnaden bestämmas till hälften av avyttringspriset efter avdrag för kostnaderna för försäljningen. Man kan uttrycka det annorlunda och säga att schablonregeln innebär att den skattepliktiga vinsten motsvarar 20 90 av nettoförsäljningspriset. Till detta bör läggas att man har rätt till ett avdrag med 3 000 kr. vid beräkning av vinst på äldre aktier. Det innebär att man utan skattekonsekvenser kan avyttra aktier till ett belopp av 15 000 kr. om året. Det förslag som vi nu har att ta ställning till och som moderaterna och folkpartisterna motsätter sig innebär att man ändrar schablonregeln. I stället för att man som nu får ta upp halva försäljningspriset som anskaffningskostnad, får man enligt förslaget ta upp 25 96 av försäljningspriset. Ändringen kan beskrivas så, att tidigare var den beskattningsbara vinsten 20 90 av försäljningspriset, men den blir nu 30 26 om man tillämpar schablonmetoden. Jag skulle vilja säga att det även med denna justering kan anses vara en låg beskattning av de vinster man gör i samband med den här handeln. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har i reservation 1 yrkat avslag på förslaget och anser att man skall behålla de nuvarande gynnsamma reglerna. I andra hand — om förslaget går igenom — yrkar man att det nuvarande avdraget med 3 000 kr. skall höjas till 4 500 kr. Man vill därmed göra det möjligt att även fortsättningsvis sälja aktier för 15 000 kr. om året utan några skattekonsekvenser. Utskottsmajoriteten anser att det är skäligt att man räknar upp reavinsten enligt förslaget och att man har kvar avdraget på 3 000-kronorsnivån. Jag ber därför att få yrka avslag på reservationerna 1 och 2. Vpk har i sin motion yrkat att man skall avskaffa schablonregeln och att man endast skall få ta upp de verkliga anskaffningskostnaderna för aktierna. Om man läser propositionen finner man att även departementschefen övervägde möjligheten att avskaffa schablonregeln. Men med hänsyn till de utredningssvårigheter som uppstår när man skall fastställa den skattemässiga vinsten har departementschefen kommit fram till att det är bättre att ha kvar en enklare beräkningsmetod och i stället skärpa schablonregeln. Vpk-motionen innehåller också krav på en höjning av de 40 960 som man enligt de regler som nu gäller skall ta upp till beskattning. Vpk anser att den procentsatsen bör höjas till 75 90. Utskottsmajoriteten har ansett att vpk-förslagen är alltför långtgående och har därför avvisat dem. Så till omsättningsskatten vid handel med aktier. Före 1979 hade vi en omsättningsskatt vid handel med aktier, obligationer och värdepapper. Denna hade formen av en fondstämpel. Denna slopades vid utgången av 1979 främst av tekniska och administrativa skäl. Det nu föreliggande förslaget innebär att man inför en omsättningsskatt som skall utgå med 0,5 96 av köpesumman hos såväl säljare som köpare. En samlad borgerlighet har yrkat avslag på förslaget, eftersom man ser det som ett led i att skärpa beskattningen av aktiesparandet. Man kritiserar att förslaget inte har varit föremål för remissbehandling och att lagrådet inte prövat frågan. Till försvar för att frågan inte remissbehandlats eller att lagrådet inte har hörts kan anföras att det är angeläget att man snabbt inför en omsättningsskatt på aktiehandeln. Att 1 26 omsättningsskatt, som det sammantaget blir fråga om, skulle medföra någon drastisk förändring av handeln med aktier och värdepapper har jag svårt att tro. Börshandeln tycks inte i nämnvärd grad ha påverkats sedan förslaget blivit känt. De som köper och handlar med aktier får i någon mån vara med om att bidraga till kostnaderna för krispolitiken. Jag är övertygad om att det här är nödvändigt. Vi vänder oss nu till flera grupper i samhället och kräver långtgående insatser för att få ordning på landets ekonomi. I sin motion anser vpk att den föreslagna omsättningsskatten är alltför blygsam. Vpk föreslår att man skall höja den till 10 26. Tommy Franzén nämnde att mervärdeskatten på livsmedel är över 20 90. Jag skulle vilja säga att det är två skilda ting. Det här är fråga om omsättningsskatt. Om Tommy Franzén skulle fullfölja sin tankegång, skulle han inte ha stannat vid 10 90 utan skulle ha gått längre, upp till 24 76, som mervärdeskatten ligger på. Det går inte att jämföra dessa två ting. Utskottsmajoriteten anser att vpk-kravet är alltför långtgående. Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka avslag på reservation 3. Tidigare talare har tagit upp en del frågor. Jag fäster mig vid det Ingegerd Troedsson sade, att vi nu rivit upp skattefondssparandet och omöjliggjort för folk att spara i aktier. Det är inte riktigt på det sättet. Vi har ersatt det nuvarande skattefondssparandet med allemanssparande. Det finns goda möjligheter att spara även i aktier inom allemanssparandet. Det sparandet innebär ju att man slipper skatt på såväl utdelning som värdestegring. Man har alltså goda möjligheter att få till stånd ett stort sparande även inom allemanssparandet. Det har begärts återremiss av ärendet till utskottet för behandling när det gäller omsättningsskattedelen. Orsaken till detta är tydligen att Aktiefrämjandet och börshandlare har hört av sig och tyckt att vi inte tagit tillbörlig hänsyn till utländska köpare. Skatteutskottet har gjort den justeringen av propositionens förslag att det inte skall utgå någon omsättningsskatt då det är fråga om handel med utländska värdepapper och då köparen är utländsk och fondmäklaren svensk. Däremot skall omsättningsskatt utgå vid handel med svenska värdepapper, även om det är utländska köpare inblandade i affären. Om vi inte skulle behandla utländska köpare på detta sätt, skulle det innebära att vi premierar de utländska aktörerna på den svenska aktiemark naden. Det skulle dessutom medföra kontrollproblem och även risk för missbruk. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till dem som talar för en utvidgning. Vi har ju en hel del s.k. valutautlänningar som har lämnat det här landet av skatteskäl och funnit för gott att bosätta sig i London eller i Schweiz.

Är det en rimlig ordning? Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Varför skall de välbeställda slippa undan? sade utskottets värderade ordförande. Den frågeställningen innebär nog att ta litet väl ytligt på det hela. Vad vi vill är att underlätta näringslivets tillgång till riskvilligt kapital, underlätta nya investeringar. Och vi vill göra det inte minst i syfte att åstadkomma de ökade arbetstillfällen som inte minst socialdemokraterna säger sig vilja eftersträva. Vi vill också ha en vettig aktievinstbeskattning och aktiebeskattning över huvud taget — just för att bredda aktiesparandet till de många människorna. Vi vill göra många fler delaktiga i produktionsmedlen. Jag ställde en del frågor till utskottets ordförande. Jag är inte nöjd med svaren, även om Rune Carlstein har gjort vissa försök att svara på några delfrågor. Jag frågade bl.a.: Varför skall man beskatta produktivt sparande i aktier hårdare här än i alla andra länder, hårdare än för allt annat sparande? Varför skall improduktivt sparande slippa undan så mycket lättare i alla avseenden? Jag frågade också: Varför skall vi införa reavinstskatteregler som kommer att medföra ett krångel utan like? Den nya schablonen kommer att kunna användas endast om man säljer aktier för mer än fyra gånger inköpspriset. I alla andra fall nödgas man göra utomordentligt krångliga utredningar. Och skattefolket säger öppet att de inte klarar av det. Jag frågade också om Rune Carlstein ansåg det vara tillfredsställande att man förvärrar den djupt otillfredsställande situationen med förmögenhetsskatt också på den latenta skatteskulden. Nu ökar ju den latenta skatteskulden genom de nya schablonreglerna, samtidigt som förmögenhetsskatten ökar. Jag frågade vidare på vilket sätt man söker underlätta det breda aktiesparande som från allmänna synpunkter var så positivt och borde uppmuntras, enligt propositionen. Allemanssparandet, svarar Rune Carlstein. Men vi vet ju helt klart att det är ett sparande till statsskulden som kommer att favoriseras genom det nya allemanssparandet. Och varför struntar man också i det ”omfattande utredningsarbete som under alla omständigheter krävs” om man skulle införa en omsättningsskatt på aktier? Det var ju den uppfattning som också socialdemokraterna förfäktade så sent som för ett halvår sedan. Rune Carlstein säger att en omsättningsskatt på 1 20 inte kan vara så farligt. Men då skall man vara medveten om att vid en årlig börsomsättning på 70 miljarder kommer skatt att utgå med 700 miljoner. Det motsvarar en indragning av 12 9o av allt nytt riskvilligt kapital på börsen i år. Rune Carlstein tyckte nu att det inte var så viktigt att ömma för de utländska aktieköparna. Det finns en mycket enkel lösning här, nämligen att avslå förslaget om en omsättningsskatt på aktier. Herr talman! Under den här diskussionen har inget framkommit som gör att jag ändrar mitt yrkande om återförvisning till utskottet för förnyad beredning.

Herr talman! Rune Carlstein sade att handeln med aktier har stigit kraftigt. Jag ser det som mycket positivt, för det bevisar att det är det produktiva sparandet som har ökat. Det är ju viktigare att näringslivet får tillgång till kapital än att det skall placeras i improduktiv verksamhet. Vidare sade Rune Carlstein att börshandeln inte har påverkats av förslaget om omsättningsskatt. Självfallet kan den inte ha gjort det, eftersom omsättningsskatten ännu inte har genomförts. Däremot är det möjligt att börshandeln stimuleras tills omsättningsskatten genomförs, eftersom många kanske väljer att göra aktieaffärer, innan omsättningsskatten träder i kraft. Det faktum att börshandeln ännu inte har påverkats är inget tecken på hur omsättningsskatten kommer att påverka aktiehandeln. Jag är övertygad om att omsättningsskatten kommer att leda till en minskning av omsättningen. Det är också viktigt att de svenska företagen i Sverige — banker, fondkommissionärer — har möjligheter att konkurrera med de utländska företagen. Får de inte samma villkor tar de utländska bankerna och kommissionärerna hand om dessa affärer. Det är från svensk synpunkt fel.
Herr talman! Rune Carlstein ställde frågan om det är rimligt att skatteutlänningar skall kunna köpa sina aktier utan att betala den här omsättningsskatten. Svaret från folkpartiet på den frågan är ja. Eftersom vi yrkar avslag på ett införande av omsättningsskatt kommer ingen att få betala den. Då anser jag att det knappast kan anses vara orimligt att även valutautlänningarna slipper göra det. Det kan i sammanhanget vara bra att påpeka att det skulle vara en rimlig ordning om valutautlänningarna kunde bo kvar i Sverige också och handla med sina aktier och sköta sina affärer här. Men dit kommer vi inte om vi fortsätter på den väg som vi slagit in på, nämligen att ha det hårdaste skattetrycket i världen. Skattereglerna fastställs ju för framtiden, och det jag efterlyste i mitt anförande var fasta skatteregler, som man inte behöver ändra fram och tillbaka. Det är helt riktigt att vi nu har haft en mycket kraftig uppgång på börsen. Men ser man det i ett historiskt perspektiv har inte uppgången varit så stor. Jag vill inte ha skatteregler som innebär att man vid ett tillfälle skärper reglerna och vid ett annat tillfälle mildrar dem. Det är inte lämpligt att ha det på detta sätt. Resultatet av de skärpningar som vi totalt inför är att vi ytterligare skärper kostnaderna för företagen när det gäller att skaffa sig riskkapital. Detta kan naturligtvis i dagens läge synas ha ett visst fog för sig, men det är ett ytterligt kortsiktigt synsätt. Vi vet att svensk industri i fortsättningen inte kommer att ha den ställning som den i dag kanske har på grund av att den har haft en viss nytta av devalveringen. Omsättningsskatten med en halv procent för köparen och en halv procent " för säljaren innebär i praktiken en procent på samtliga köp. Jag förstår egentligen inte varför man skall behöva göra på detta sätt — om det är för att mildra det hela och för att det skall se litet bättre ut, eller om det är för att öka byråkratin. Ingen kommer ju att köpa aktier för att behålla dem för livet, därför drabbas man av 1 96. I en framtid skall alltså börshandeln kunna konkurrera med annat sparande, och den skall göra det i ett läge, där jag hoppas att vi håller börskurserna på en nivå som motsvarar substansvärdena i företagen. Annars, Tommy Franzén, kommer det att gå mycket illa. Med ert förslag blir det kortfattat så här: 10 26 omsättningsskatt skulle på kort tid driva ned börskurserna till ett orealistiskt lågt värde. Ingen skulle efterfråga aktier, därför att man inte skulle kunna förvänta sig en sådan avkastning att det hela skulle gå ihop. Spekulationen skulle då få en jordmån som aldrig förr. Den spekulation i aktier som vi har upplevt är ju beroende av att vi har haft en börs som varit grovt undervärderad. Genom att man har fått upp värdena har man nu kommit i ett rimligt läge.

Herr talman! Jag vill börja med att ta upp den diskussion som Rune Carlstein förde om anskaffningskostnaden. Om jag förstod honom rätt menade han att det skulle ställa till stora svårigheter vid utredningen av den anskaffningskostnad som skulle gälla, om man använde sig av huvudregeln vid beräkning av reavinsten. Jag har litet svårt att fatta logiken i det resonemanget. Samtidigt som den här schablonregeln nu ändras, så att anskaffningsvärdet reduceras från 50 till 25 Yo, blir det — såvitt jag förstår — avsevärt fler som kommer in i bilden och som kommer att använda huvudregeln när det gäller att beräkna anskaffningskostnaden. Med det argument som Rune Carlstein använde borde man i så fall inte ha föreslagit en sänkning av schablonvärdet från 50 till 25 90. — Det var kanske den förre finansministerns utgångspunkt när han 1975 föreslog 50 96. Vad vet jag? Men det är bra att Rune Carlstein också medger att det med den här reduceringen av schablonvärdet från 50 till 25 9 fortfarande är en mycket låg beskattning. Jag kan inte låta bli att upprepa det — det måste väl kännas litet beklämmande med så låg beskattning på aktiehandeln, när beskattningen på arbetsinkomster är avsevärt högre. Sedan, Rune Carlstein, till frågan om momsen och matmomsen kontra omsättningsskatt på aktier. Visst är det två skilda ting! I gårdagens finansdebatt tog Hans Petersson, vpk-representanten, i en replikomgång just exemplet med limpan och aktien. Och visst är det väsentlig skillnad på limpan och aktien — limpan behöver man faktiskt för att överleva, men inte aktien. Man kan leva utan den! Sedan några ord till Ingemar Hallenius. Han talade om att det är viktigt med ett produktivt sparande, som det som sker genom affärerna på börsen. Jag vill inte hålla med Ingemar Hallenius om att det är ett produktivt sparande som sker där —i varje fall inte det som skett från 1979 till dags dato. Det är rena spekulationsaffärer som bedrivs där. Det finns inte ett uns av produktiva investeringar som bakgrund till de enorma börsökningarna. Sedan slutligen några ord till Kjell Johansson: Ja visst — en 10-procentig omsättningsskatt på aktierna skulle säkerligen hämma aktiemarknaden, den skulle säkert också hämma börsen. Jag tror faktiskt att det här samhället skulle tjäna på det. Vi har ju inte varit speciellt betjänta av en nära nog schizofren spekulationsmarknad, helt skild från utvecklingen av ekonomin i övrigt i det här landet.

Herr talman! I mitt inledande anförande sade jag att det här förslaget skall ses som ett led i regeringens strävan att fördela krisens bördor. Jag tycker att det är ganska upplysande och avslöjande att varje gång vi presenterar ett förslag som på det här sättet lägger till rätta litet av allt det som ni höll på med under de sex år som det satt en borgerlig regering, så går ni samfällt emot förslaget. Ni vill inte vara med om att försöka få litet mer rättvisa i fördelningen av bördorna. Är det så orimligt att de som har gjort stora vinster under årens lopp på aktiehantering får vara med och hjälpa till litet grand? Det gäller 1 76 på omsättningen — 0,5 20 för köparen och 0,5 2 för säljaren — och det gäller en skärpning av reavinsten, så att man i fortsättningen får betala ungefär 30 90 i vinstskatt i stället för 20 96 som det har varit tidigare. Jag tycker att det är ganska rimliga krav vi ställer på dem som arbetar med värdepapper och aktier jämfört med de krav som vi ställer på en rad andra medborgare i detta land.

Och ni anser tydligen att det skall vara på det sättet. Kjell Johansson tyckte att vi skall se till att de stannar i landet i stället. Ja, Kjell Johansson, många av dessa människor passade ju på att flytta under den tid då vi hade borgerlig regering. De ser helst att de slipper betala skatt helt och hållet — det är ju ur deras synpunkt den största lycka man kan uppnå. Jag tycker inte att vi skall uppmuntra sådant genom att öppna möjligheter att undgå beskattning. Man kan naturligtvis ha olika principer när man fastställer en beskattningsform. Man kan göra som ni tydligen vill från den borgerliga sidan — öppna en hel del möjligheter och luckor i förslaget. Jag tycker att vi skall gå den rent motsatta vägen — ha så få undantag som möjligt. Visar det sig sedan att det blir sådana konsekvenser att det inte är bra, så får vi rätta till det. I alltför stor utsträckning har vi i vår skattelagstiftning medgett sådana här undantag, och varje gång blir vi besvikna därför att de missbrukas. Man hittar olika utvägar för att undgå beskattning. Vi borde lära oss av det och göra så få undantag som möjligt. Jag framhärdar i uppfattningen att det är ett bra förslag som regeringen har presenterat, och jag yrkar även fortsättningsvis bifall till förslaget.
Herr talman! Mycket kort till utskottets ordförande: Vi vill i allra högsta grad ha rättvisa. Men vi vill ha rättvisa mellan produktivt sparande och improduktivt sparande. Alla de åtgärder som regeringen har vidtagit under det senaste året har gått i rakt motsatt riktning. Vår grundinställning är att produktivt sparande i riskvilligt kapital, i aktier, inte får beskattas hårdare än alla andra former av sparande. Det gäller både inkomstbeskattningen, förmögenhetsbeskattningen och — på längre sikt — reavinstbeskattningen. Reavinstbeskattningen är evig. Den tar ingen som helst hänsyn till om man har ägt aktierna i två år eller under hela 1970-talet. Målet för våra förslag och reservationer är att vi vill ha en verklig rättvisa, inte minst därför att vi menar att det också är ägnat att underlätta just för Sverige att komma ur krisen, att underlätta för industrin att bygga ut och att underlätta för flera människor att få de arbeten som de behöver.
Herr talman! Ett kort svar till Tommy Franzén, som sade att det här är fråga om en enorm ökning av börsvärdena. Ser man till utvecklingen under en tioårsperiod, finner man emellertid att så inte är fallet. Börsvärdena motsvarar i dag ett realistiskt substansvärde, vilket de bör göra. Jag tror inte att det framöver kommer att bli så stora ökningar. Det nya kapital som har tillförts aktiehandeln och börsen har inneburit att företagen fått möjlighet att nyemittera och få ett produktivt kapital.

Herr talman! Rune Carlstein frågade mig om det är orimligt att de som har fått de stora vinsterna skall hjälpa till. Nej, jag tycker inte alls att det är orimligt. Jag tycker att alla skall hjälpa till. De betalar också skatt på sina höga inkomster. Gör de inte det beror det på andra saker, som man bör rätta till. Orimligt däremot är, som Ingegerd Troedsson sade, att vi har regler, som gör det så dyrt för företagen att skaffa nytt kapital. Det vore bra om vi hade regler, som innebar att sparande i produktionsmedel ställde sig fördelaktigt. Ingen skulle bli lidande, vilket Tommy Franzén påstår. Tvärtom skulle hela landet tjäna på det. Slutligen helt kort till Tommy Franzén: Aktier klarar man sig utan, sade han. Ja, det tror katten att Tommy Franzén klarar sig utan aktier. Han är ju socialist.
Herr talman! Jag tror inte att Kjell Johansson skulle ha blivit så förskräckligt mätt, om han inte hade en limpa utan bara litet papper att stoppa i munnen och försöka leva vidare på. I denna debatt som i så många andra går vänsterpartiet kommunisterna det arbetande folkets ärenden. Ni på den borgerliga kanten går kapitalspekulanternas ärenden. Det är den stora skillnaden.

Herr talman! I proposition 28 om beskattning av energi görs inledningsvis en del fina uttalanden.

Det rimmar enligt min uppfattning ganska dåligt med målet att få en låg kostnad. Det är väl snarare så att energiskatteområdet har blivit något av en mjölkko för finansministern. Litet längre fram i propositionen framhålls att det ”krävs en medveten och långsiktig statlig politik. Inte minst viktigt är att ge klara besked till energianvändarna om hur statsmakterna avser att utnyttja skattesystemet.” Detta låter nog bra. Utskottsmajoriteten uttrycker i sin skrivning sitt tillstyrkande av vad som anförs i propositionen genom att skriva att det föreligger ett angeläget behov av att väl genomtänkta principer för beskattningen på energisektorn läggs fast för en lång framtid. Jag skulle redan nu vilja fråga utskottets talesman hur man skall fatta detta. Är det ett mål som skall uppnås någon gång långt fram i tiden, eller anser man att man med proposition 28 har uppfyllt detta syfte? Om utskottets talesman vill hävda det senare, vill jag påstå att man har misslyckats. Ett sådant påstående saknar nämligen all trovärdighet. Om man vill hitta en karakteristik av socialdemokratisk energiskattepolitik, behöver man bara se tillbaka på vad som hänt under det sist förflutna året. De stora höjningarna av energiskatterna har ju med något enda litet undantag inte genomförts av energipolitiska skäl utan har helt andra orsaker. Man införde en särskild skatt på vattenkraft därför att man ansåg att man behövde beskatta övervinster på vattenkraft — vad nu det kan vara. Sedan fick vi stora energiskattehöjningar, som skulle finansiera en del av inkomstskatteomläggningen. Mycket av energiskattepengarna användes också till att finansiera arbetsmarknadspolitiska insatser. Till slut blev det så att energiskattemedel även skulle användas till förbättringen av ubåtsskyddet. Med det anförda har jag velat visa att det egentligen inte finns något sammanhang i den socialdemokratiska energiskattepolitiken. Med den proposition som behandlas i skatteutskottets betänkande 9 har man inte gjort saken mycket bättre. Visst lägger man fram förslag till vissa relationer mellan skattesatserna på olika energiråvaror osv., men det är också många saker som man skjuter på framtiden.

Man har alltså inte lyckats åstadkomma något sammanhängande program, som kan stå sig för lång tid på energiskatteområdet. Vidare verkar det som om urvalet av frågor, vad man har skjutit på till senare tillfälle och vad man tagit fram så långt att man kunnat föreslå skattesatser, inte är riktigt konsekvent handlagt. När det gäller blyfri bensin sägs det att man bör ta ställning till den frågan samtidigt som man tar ställning till bilavgaskommitténs betänkande. Det har jaginga invändningar emot — det tycker vi på moderat håll verkar förnuftigt. I fråga om kolet skall man återkomma till frågorna om tillståndsprövningen. Vi vet att miljöfrågorna spelar en mycket stor roll för priset och för möjligheterna att introducera kol. Där skjuter man inte på ställningstagandet, utan man föreslår skatter. Det har vi på moderat håll inte heller gjort några invändningar emot, och detta av två skäl: dels inser vi att nuvarande kolskatt är orimligt låg i förhållande till andra energiskatter, dels vet vi ingenting om när regeringen behagar återkomma till de viktiga tillståndsfrågorna. Ett tredje område är skattebefrielsen för inhemska bränslen. Man har i regeringskansliet tillsatt en särskild arbetsgrupp, som kallas biobränslegruppen. Om det är riktigt som det står i näringsutskottets yttrande kommer den gruppen senare i år att avlämna en rapport med förslag till åtgärder. Om det senare i år skall komma en sådan rapport, borde man rimligtvis kunna avvakta den. Vi har därför tyckt att man nu inte bör fatta beslut i denna fråga. Vi yrkar i reservation 3 avslag på propositionen i den delen. När det gäller kolet finns det en annan inkonsekvens i propositionen. Man förordar nämligen en fast relation mellan skatten på kol och skatten på olja. Det har vi på moderat håll inga invändningar mot — det tror vi kan vara klokt. Det är faktiskt så att alla partier i utskottet är eniga om grundprincipen. Men några rader tidigare i propositionen sägs det att man med hjälp av skatteoch avgiftspolitiken kommer att så långt som möjligt eftersträva fasta prisrelationer mellan kol och olja. De där två principerna går ju inte riktigt ihop. Antingen har man fasta relationer mellan skattesatserna eller också använder man skattemedlet för att få fasta prisrelationer. Det kan bara stämma om det vore så lyckligt att marknadskrafterna fungerade så att man fick fasta prisrelationer utan att använda skatter som styrmedel. Det verkar som om energiministern här försökt sitta på två stolar eller rida på två principer. Det kanske inte är så bekvämt. Jag vet inte om hon tänkt sig att hon i så fall kan använda någon av dess principer nästa gång hon vill höja skatterna. I våras tog jag mig friheten att säga att jag tyckte att den socialdemokratiska energiskattepolitiken hade blivit en enda soppa. Jag tycker inte att det har blivit så mycket bättre med proposition 28, utan det är nog samma soppa som förut. Om ett sådant uttryck inte anses passa i den här talarstolen, kan vi säga att vi fått ett lapptäcke av ungefär samma slag som det berömda lapptäcke som vi fick på inkomstskatteområdet redan på Gunnar Strängs tid som finansminister. Det här lapptäcket blir ju bara brokigare. Vi har i nästa vecka att ta ställning till ett förslag om avgifter, som det kallas, på energiområdet. Dessa avgifter är ju inte någonting annat än specialdestinerade energiskatter. Men de får inte behandlas ihop med övriga energiskatter, utan de kommer för sig. Jag vet inte om det är för att försvåra överblicken eller om det är för att göra lapptäcket brokigare. Jag tror att det finns all anledning att vara besviken på den här propositionen och att det finns all anledning för bilägare, hyresgäster och villaägare att hysa farhågor för ytterligare oangenäma överraskningar även på energiområdet från skattehöjarpartiet socialdemokraterna. Men hur har då socialdemokraterna hamnat i den här båten? I reservation 1 från moderat håll har vi antytt att vi tror att det beror på att man har en övertro på skatternas användbarhet som styrinstrument i energipolitiken. Vi hävdar att det är omöjligt att åstadkomma ett logiskt och konsistent skattesystem på energiområdet om ett så stort antal, ofta mot varandra stridande, syften som anges i propositionen samtidigt skall tillgodoses. Den väg vi anvisat är mervärdeskatt på energiområdet. Jag är angelägen att framhålla att det förslag vi framför inte är detsamma som majoriteten i energiskattekommittén framlagt, utan närmast överensstämmer med den reservation som den moderata ledamoten i energiskattekommittén Lennart Blom avgav. Tanken på att övergå till mervärdeskatt på energi har stötts framför allt från näringslivshåll, särskilt från industrin och kraftföretagen. Men även en del statliga instanser har stött tanken, statens vattenfallsverk och statens industriverk. Socialdemokratena talar numera ofta om att man på grund av arbetslösheten och det stora budgetunderskottet måste prioritera omsorgen om industrins investeringar och konkurrenskraft. Man måste vara medveten om hur viktig denna fråga är för industrin. Vi tycker det är märkvärdigt att socialdemokraterna ändå ställer sig avvisande till en övergång till mervärdeskatt på energi. Det måste vara viljan som saknas. Det ligger nära till hands att jämföra med situationen i fondfrågan. Där har man en enda remissinstans som stöder förslaget, medan alla övriga remissinstanser går emot. När det gäller övergång till mervärdeskatt på energiområdet är det många tunga och viktiga remissinstanser som stött tanken. Men socialdemokraterna har inte lyssnat. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1,3, 6 och 12 i utskottets betänkande.